Herr talman! Såsom framgår av utskottets utlåtande är utskottet enhälligt i sitt beslut. Med anledning av herr Nordstrandhs anförande vill jag endast säga att när riksdagen år 1964 antog studiemedelsförordningen, uttalade den att reglerna om 40-årsgränsen skulle tilllämpas generöst. Med anledning därav har centrala studiehjälpsnämnden utfärdat anvisningar om hur regeln skall tilllämpas.

Som särskilda skäl enligt studiemedelsförordningen skall enligt anvisningarna räknas om den studerande behöver studiemedel för ytterligare någon termin för att fullfölja studierna fram till examen. Vidare skall man beakta om det är fråga om en tidskrävande utbildning, t.ex. för att uppnå licentiatexamen eller doktorsgrad, eller om den studerande har börjat utbildningen vid relativt hög ålder. ävenså skall den studerande, som har avbrutit sin utbildning för äktenskap och familjebildning och senare önskar fullfölja utbildning, ha möjlighet att få studiemedel liksom studerande som vid högre ålder önskar komplettera sin utbildning. Jag har lagt denna förteckning vid sidan av den exemplifiering som finns i motionen och funnit att samtliga de situationsbilder som tecknas i motionen väl täckes av anvisningarna. I själva verket är det så — det har utskottet förvissat sig om — att 40 årsgränsen ingalunda är en definitiv gräns. Det vore riktigare att säga att 50 årsgränsen, dit motionärerna siktar, är en mer definitiv gräns, men t.o.m. den åldersgränsen kan i särskilda fall få överskridas. Därav följer att 50-årsgränsen inte heller är en fast gräns för återbetalning av studiemedel — den ligger egentligen definitivt först vid 65 år, vilket får anses vara till fyllest eftersom vid den åldern flertalet av dem som skaffat sig den utbildning det här är fråga om då uppnår pensionsåldern. Vi har i utskottet inte kunnat finna annat än att vad motionärerna önskar redan var uppfyllt när motionen skrevs, och av den anledningen har vi inte kunnat biträda motionsyrkandet. Däremot är det troligt att här behövs mer information till de grupper som berörs, och det har vi också framhållit i utlåtandet. Man skulle dessutom kunna förmoda att de studerande ungdomarna själva genom sina organisationer och genom den service som finns vid högskolorna borde göra sig underrättade om de, som jag tycker, liberala regler som centrala studiehjälpsnämnden tillämpar.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
Herr talman! Jag känner givetvis till anvisningarna, och jag har i någon mån — jag understryker i någon mån — också följt hur de tillämpas i enskilda fall. Jag är kanske inte riktigt lika belåten med tillämpningen som utskottets talesman. Det förekommer dock en viss restriktivitet, efter vad jag har kunnat finna, när det gäller personer som vid en så relativt hög ålder som det här är fråga om börjar studera på en primärexamen. Det är inte samma förhållande för dem som tar upp avbrutna studier eller som tar en högre examen. Jag skall emellertid ytterligare intensifiera mina studier i tillämpningens praxis. Och kommer jag då alltjämt till det resultatet, att tillämpningen inte är så bra som jag och mina medmotionärer skulle önska, får vi väl återkomma till frågan. Det är alldeles riktigt, att utskottet talar om behovet av information, när det gäller tillämpningsföreskrifterna. Onekligen föreligger dock en psykologisk spärr för dessa människor. Här gäller det ju inte heller ungdomar i ordets egentliga mening — utskottets ta lesman tycktes mena det — som redan vistas vid högskolorna och som där kan få upplysning om att det finns vissa generösa regler. De människor det här är fråga om måste man försöka nå med information på något andra vägar, än de varpå man kan nå de i egentlig mening unga studerande vid högskolorna. Vad man vet är, att det finns en spärr vid 40 år, och den gör tjänst som en svår barriär att ta sig över. En spärr vid 45 eller 50 år hade inte verkat lika psykologiskt hämmande. Någon större olikhet i uppfattningarna mellan mig och utskottets talesman finns emeHertid inte.
Herr talman! Jag har deltagit i utskottsbehandlingen av detta ärende och kände till en början stark sympati för motionsyrkandet. Att jag ändå anslutit mig till utskottsmajoritetens mening har en alldeles bestämd orsak. Jag har blivit övertygad om att det i huvudsak är ett informationsproblem. Men man skulle kanske önska att formuleringen i utskottsutlåtandet hade varit något klarare — att det inte bara gäller att sprida information om möjligheterna till de studerande eller till dem som tänker bli studerande utan också till läroanstalterna. Jag är övertygad om att de flesta människor i åldern 40—50 år som går miste om studiemedel gör det därför att den läroanstalt, dit de vänder sig för att söka inträde och i samband därmed få upplysning om studiemedelssystem m.m., inte är tillräckligt klar över hur dessa tillämpningsföreskrifter egentligen är beskaffade. I många fall säger man tämligen snävt: Ni är över 40 år och kan inte få några studiemedel. Läroanstalter och lokala studiehjälpsnämnder skulle sannolikt behöva viss information om tillämpningen. För den händelse man däremot verkligen fullt ut tillämpar de föreskrifter som centrala studiehjälpsnämnden har utfärdat, är jag liksom herr Anderson i Sundsvall övertygad om att motionens syften redan är uppfyllda.

Herr talman! Inom sjukförsäkringssystemet finns dels en obligatorisk, dels en frivillig försäkring. I den obligatoriska delen kan vid sjukdom den som har tillräckligt hög inkomst få 52 kronor per dag i sjukpenning, och den som är frivilligt försäkrad kan få 15 kronor per dag. Den kvinna som är anställd och därmed obligatoriskt försäkrad kan få sjukpenning liksom den kvinna som är hemarbetande eller arbetar i familjens eget företag — den senare genom den frivilliga försäkringen. Vid barnsbörd erhåller båda dessa kategorier moderskapspenning, i dag 1080 kronor. Men därmed tar likheten slut. Den obligatoriskt försäkrade får tilläggssjukpenning under 180 dagar, oavsett om hon är sjuk eller inte. Den som har frivillig tilläggssjukpenning får ingenting. Vi som har motionerat i denna fråga har mycket svårt att förstå varför inte en sådan här — som vi ser det — uppenbar orättvisa rättas till. Skillnaden i förmåner mellan dem som är med i den obligatoriska försäkringen och dem som tillhör den frivilliga anser vi vara omotiverad. Den frivilliga tilläggssjukpenningen skall ge hemarbetande kvinnor eller kvinnor sysselsatta i familjens eget företag ekonomisk ersättning, då de på grund av sjukdom inte kan full göra sin arbetsinsats. Sådan ekonomisk ersättning är motiverad vid barnsbörd. Naturligtvis kan det vara svårt att konstruera ett system som eliminerar orättvisor. Men det är väl just för att man skall knäcka svåra problem som vi tillsätter utredningar i olika frågor. Svårigheterna får ju inte vara avgörande för inställningen till den aktuella gruppen och dess rätt till ersättning för inkomstbortfall. Majoriteten i andra lagutskottet har hänvisat till denna frågas tidigare behandling. Redan 1962 väcktes det motioner i detta ämne och andra lagutskottet avstyrkte dessa »med hänvisning bl.a. till att det från varken principiella eller statsfinansiella synpunkter var motiverat att för finansiering av en frivillig försäkring anlita statsmedel i sådan omfattning som motionärerna förordat».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

Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 20 behandlas motionsparet I: 683 och II: 869. I dessa motioner begärs en utredning om tilläggssjukpenning vid barnsbörd även inom den frivilliga sjukförsäkringen.

Den frivilliga sjukförsäkringen erbjuder nämligen inte tilläggssjukpenning vid ledighet för barnsbörd. Detta innebär för husmödrarna en avsevärd begränsning av fördelarna med den frivilliga sjukförsäkringen. Motionärerna anser detta oberättigat med hänsyn till att största delen av den frivilliga tilläggssjukpenningen betalas av den försäkrade själv. Liknande motioner har väckts vid flera tidigare tillfällen och avvisats av riksdagen. Man har bl.a. pekat på de stora avgiftsökningar, som ett genomförande av motionärernas förslag skulle medföra. Motionen har emellertid avstyrkts med motivering att det »från varken principiella eller statsfinansiella synpunkter» kan vara försvarligt att ta ökade statsmedel i anspråk för att finansiera en sådan försäkring. Nu har föreslagits i motionerna att frågan skall utredas. Motionärerna menar att man vid en sådan utredning får pröva efter vilka grunder en finansiering skulle ordnas. även om det skulle föreligga svårigheter är det inte något speciellt för denna fråga, och det kan inte vara något oöverstigligt hinder för att åstadkomma ökad rättvisa och ge bättre förmåner åt de hemarbetande när det gäller frivillig tilläggssjukpenning i det fall som åsyftas i motionerna. En reservation är fogad till utskottets utlåtande, och jag yrkar bifall till denna. Till sist skulle jag vilja påpeka att statsmakterna nog försummar en del av den upplysningsverksamhet som behövs när det gäller frivilliga försäkringar, i första hand kanske inte den frivilliga sjukförsäkringen, utan den frivilliga olycksfallsförsäkringen = för husmödrar. Den är mycket förmånlig för dem, men föga anlitad. Jag tror att det beror på bristande PR från statsmakternas sida.

Herr talman! Detta är en av de perenna växter som frodas i andra lagutskottets drivbänk. Varje år klipper utskottet ned den, och varje år växer den upp igen. Men trots detta tycker jag att det är ganska märkligt att motionärerna — i varje fall från centerpartiet som tidigare varit de flitigaste på detta område — fortsätter att skriva en moti vering som är sådan att det förefaller som om man inte tänkt igenom den.

De erkänner också att ett genomförande av deras förslag skulle leda till ökade avgifter för den grupp det här gäller. För att lösa den frågan har man föreslagit att staten skulle betala 350 procent av utgifterna för denna tilläggssjukpenning. Men man har inte riktigt gjort klart, om det är hela gruppen frivilligt försäkrade som skall ha 50 procent statsbidrag, eller om det bara är de som vid familjeplaneringen bestämmer sig för ett framtida behov av tillläggssjukpenning vid barnsbörd. Motionärerna har inte klart sagt ut, om man här resonerar om hela kollektivet frivilligt försäkrade eller om man bara vill avskilja den grupp som genom sin familjeplanering skulle vara i behov av tilläggssjukpenning. Både i motionerna och i den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet talas särskilt om kvinnor som arbetar i familjens eget företag. Herr Hamrin i Kalmar framhöll här att det tydligen brister i upplysning från statens sida beträffande försäkringar, och det tror jag också.

Då får hon denna tilläggssjukpenning, givetvis under samma förutsättning som gäller för andra förvärvsarbetande kvinnor, nämligen att hon absolut avhåller sig från förvärvsarbete under den tid hon är ledig för barnsbörden. Det finns således redan nu möjlighet för en kvinna att lösa den frågan, om arbetsgivaren-maken eller de båda tillsammans vill betala försäkringsavgiften. Dessa kvinnor är enligt min mening jämställda med den andra stora grupp som är förvärvsarbetande och får tillläggssjukpenning. I det fallet är det också av det gemensamma produktionsresultatet som avgifterna betalas — det är dels arbetsgivaren dels arbetstagaren som betalar tilläggssjukpenningen vid barnsbörd. Man har här nästan uteslutande uppehållit sig vid de kvinnor som gör en insats i familjeföretag. Jag förmodar emellertid att motionärerna och reservanterna också är medvetna om att det finns många andra än hemmafruar som kan komma i åtnjutande av denna frivilliga sjukförsäkring.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

Herr talman! Först en liten reflexion: En växt växer inte när den klippts ned utan att det finns bra grogrund för den. Detta är kanske anledningen till att den här »växten» envisas med att återkomma. Det är också ganska självklart att det finns många bekymmer i samband med en fråga av det här slaget. Om allt vore klarlagt skulle det naturligtvis inte yrkas på en utredning, ty då är det endast att skriva en proposition i frågan och framlägga den. Nu finns det som sagt en hel del bekymmer, och just därför behövs det en utredning, vilket också motionerna och reservationen går ut på. Jag kan hålla med fröken Sandell om att även andra grupper än husmödrarna kan få sitt behov av tilläggssjukpenning tillgodosett, men då får ju utredningen klarlägga den saken och göra en rimlig och riktig avvägning. även de statsfinansiella synpunkterna måste självfallet utredas. Innan dess kan man ju inte säga något om dem. Men jag påpekar än en gång att premierna till största delen betalas av den försäkrade själv.
Herr talman! Fröken Sandell gjorde gällande att det finns vissa oklarheter i motionerna, men eftersom motioner av samma innehåll har behandlats i andra lagutskottet varje år sedan 1962 bör fröken Sandell veta vad frågan gäller. Sedan ville fröken Sandell framstå såsom trädgårdsmästare i andra lagutskottets växthus och sade att man där får hålla på med att klippa ned perenna växter. Då vill jag säga som herr Hamrin i Kalmar, att man må klippa ned en växt hur hårt som helst; så länge roten är frisk kommer det ständigt nya skott. Och i detta fall gäller det en rättvis sak. Det är därför den återkommer.

Herr talman! Jag vill knyta an till vad herr Hamrin i Kalmar sade om utgifterna för den reform som motionärerna och reservanterna talat för. Det är alldeles riktigt att premien i den frivilliga sjukförsäkringen till 80 procent betalas av den försäkrade själv, men de återstående 20 procenten betalar staten. Om man ökar utgiftsbördan för kollektivet måste man ju höja avgifterna, och då är frågan om den grupp som inte är så att säga i farozonen vill betala högre avgifter för att tillhöra en frivillig försäkring som ger en mindre grupp inom kollektivet bättre förmåner. Det är främst detta som andra lagutskottet har stött sina uttalanden på. Vidare påpekade båda talesmännen för reservationen att perenna växter som skärs ned kommer igen. Ja, det vet jag mycket väl — det gör även maskrosor!
Herr talman! Vi är då på det klara med att fröken Sandell tycker att husmödrarnas rättvisekrav kan liknas vid en maskros. Vi anser att det kan liknas vid en prydnadsväxt — detta är tydligen skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning. Jag vill också påpeka att det kan vara flera grupper som behöver hjälp i detta sammanhang. Det kan därför bli fråga om en avvägning av premiebetalningen, som leder till ökade statsbidrag. Men det finns frågetecken i detta sammanhang, och vi begär att dessa punkter skall utredas. Jag tycker det är en skälig begäran, eftersom varken utskottets talesman, reservanterna eller motionärerna kan uttala sig bestämt om dessa frågor.

Herr talman! Jag vill säga till herr Hamrin att jag tycker att den frivilliga sjukförsäkringen är en mycket fin prydnadsväxt, som tillkom när vi en gång i tiden höjde den obligatoriska försäkringen. Därvid gav vi möjligheter till hemmafruarna och med dessa likställda, som vid sjukdom inte direkt går miste om en arbetsinkomst, att ansluta sig till försäkringssystemet. Staten beslöt vid detta tillfälle att ge ett bidrag med 20 procent till avgifterna. Vidare måste det självfallet bli en förskjutning i avgiftsuttaget om den begärda åtgärden skulle genomföras. Jag tror dock inte att man behöver en utredning för att fastställa detta. Vill bara motionärerna bestämma sig för vilken grupp de menar skall ha detta 50-procentiga bidrag från staten, är det väl ganska lätt att räkna ut med vilket belopp åtgärden skulle betunga avgiftssystemet.
Herr talman! Om vi skall tala trädgårdsodling här, fröken Sandell, är maskrosor sådant som man vill rensa bort från prydnadsväxterna. I detta fall betecknar jag orättvisan som maskrosor, och det är den som vi vill ta bort men som fröken Sandell vill ha kvar.

Herr talman! Vi hade förra året en rätt ingående debatt i denna fråga. Jag skall för dagen inte upprepa de argument som då anfördes, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Med precis samma motivering som herr Nyberg anförde skall jag nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag inskränker mig till att yrka bifall till reservationen av herr Alexanderson m.fl.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

Herr talman! I detta ärende ser jag mig tyvärr nödsakad att bli mer utförlig än i de två tidigare inlägg som jag nyss har gjort från denna talarstol. Vi har inom tredje lagutskottet i stort sett lyckats bli eniga vid behandlingen av denna proposition. Till utskottets utlåtande är dock fogade två reservationer, och eftersom jag har mitt namn på båda, måste jag tyvärr ta kammarens tid i anspråk en stund för att säga något om dessa reservationer. Medel ur kyrkofonden utgår för närvarande till sju svenska utlandsförsamlingar för avlöning av kyrkoherdarna inom respektive församlingar. För dessa sju svenska församlingar i utlandet har Kungl. Maj:t fastställt en kyrkoordning. Något bidrag av statseller kyrkofondsmedel har hittills inte utgått till kyrklig verksamhet i Schweiz. Nu har emellertid frågan aktualiserats om peng Tillåt mig, herr talman, uttrycka en viss förvåning över att man såsom motivering har åberopat att den svenska kolonin i Schweiz har vuxit betydligt under senare år. Jag skulle ha större förståelse för kravet på bidrag till en präst i Schweiz, om man främst hade motiverat det med att en hel del svenskar bor i Schweiz därför att landet är säte för ett antal internationella organ. Av den skrivelse som förefinns i propositionen framgår dock som sagt, att man pekar på att den svenska kolonin har vuxit under senare år. Jag är övertygad om att många i likhet med mig hyser den misstanken att denna ökning av den svenska kolonin i Schweiz beror på att en hel del människor av skattetekniska skäl har bosatt sig där. Från den utgångspunkten ligger det snubblande nära att säga att detta om något motiverar placering av en präst som moralförbättrare bland svenskarna i Schweiz, åtminstone med avseende på skattemoralen. Min medreservant i första kammaren ifrågasatte under utskottsbehandlingen t.o.m. om det inte vore bättre att skicka en taxeringsintendent till Schweiz än att sända dit en präst. Självfallet ligger det mera seriöst betingade sakskäl bakom reservationen, men jag har ändå velat antyda att vi av den här orsaken nog tycker att många av dem som tillhör svenskkolonin. i Schweiz borde kunna vara med om att betala den här prästlönen. Det andra skäl som jag vill peka på är att statskontoret i sitt yttrande inte ansett sig kunna tillstyrka förslaget. Jag skall inte trötta med att återge statskontorets motivering. Jag bara konstaterar att vi reservanter delar statskontorets uppfattning på denna punkt, nämligen att man endast bör slå in på dessa nya vägar om mycket starka skäl talar härför. Ett. bifall till förslaget skulle ge anledning till farhågor för att liknande framställningar skulle komma att göras i fråga om andra länder där rätt många svenskar är bosatta. Att såväl kammarkollegiet som departementschefen hyst en viss betänksamhet framgår också tydligt av att någon mera konstant ordning inte föreslås; utan det sägs att beslutet bör omprövas efter en treårsperiod. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen vid mom. A. I den andra reservationen, som rör antalet sjömanspräster, går vi emot utskottsmajoritetens tillstyrkande av ett par motioner och yrkar i stället bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Jag vill helt kort erinra om att antalet bidrag till sjömanspräster under en sexårsperiod har ökat med drygt 40 procent. Exempelvis har under föregående och nu löpande kalenderår två nya bidrag tillkommit. Med hänvisning till denna snabba utbyggnad under de senaste åren har vi ansett oss böra stödja Kungl. Maj:t på denna punkt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall även till reservationen vid mom. B i utskottets hemställan.
Herr talman! Också jag beklagar att tiden är långt framskriden, ty detta är ett ärende som ligger mig varmt om hjärtat. Den service som de svenska sjömanskyrkorna ger åt sjöfolk runt om i världen har efter kriget snabbt expanderat, i synnerhet under de senaste fem åren, då inte mindre än tio nya kyrkor har upprättats. Åtta av dessa nya sjömanskyrkor ligger utanför Europa. Den enkla förklaringen till detta är att en stor del av den svenska sjöfarten går i linjetrafik långt ut i världen. Sjömanskyrkan vill följa med, ty ju längre bort man kommer, desto mer känner man behovet av kontakt med hemlandet. Sjömanskyrkan är en av de få institutioner som kan etablera den kontakten. i Den svenska sjömanskyrkan har ett rikt fasetterat program, som bl.a. omfattar en betydande social verksamhet vid sidan om de rent kyrkliga uppgifterna. Som bekant finns det ledamöter av denna kammare, t.ex. herr Gunnar Carlsson i Göteborg, som kan vitsorda vad den svenska sjömanskyrkan betyder. Till en svensk sjömanskyrka kommer människorna inte i första hand därför att de är religiösa på något speciellt sätt, utan rätt och slätt därför att de är svenskar. Det är med glädje jag konstaterar att utskottet ställer sig positivt till inrättandet av ytterligare en tjänst som sjömanspräst i Lima-Callao på Sydamerikas västkust. Detta är den enda svenska sjömanskyrkan på hela den sydamerikanska västkusten, och själva hamnen där är nog så besvärlig, både för präster och för annat folk. Där är en sådan institution väl motiverad! Verksamheten har pågått i sex år, under de tre senaste åren med egen präst. Ett gott arbete utförs alltså redan. År 1966 gjorde kyrkans personal över 800 skeppsbesök, och över 8000 sjömän besökte denna sjömanskyrka. Tusentals brev skrevs det året hem till Sverige från kyrkan. I Lima finns dessutom en koloni av humanitärarbetare som tillhör organisationen Svalorna, vilken också håller till på sjömanskyrkan och berikar umgängelsen där. Anslag äskas nu ur kyrkofonden för denna nya tjänst som sjömanspräst. Reservanterna motiverar sitt ställningstagande på samma sätt som departementschefen gör, nämligen med att fem tjänster har tillkommit under de senaste fem åren. Saken är emellertid den, att bara tre av tjänsterna är nya, eftersom de båda övriga har andra huvudmän — det är bara lönerna som kanaliseras genom Sjömansvårdsstyrelsen från kyrkofonden. Läget är alltså att Sjömansvårdsstyrelsen har fått tre tjänster under fem år. Under den perioden har styrelsen byggt tio nya kyrkor. Det torde vara goda motiv för utskottets hemställan. Till slut vill jag understryka att sjömanskyrkan har en utomordentlig goodwill hos det svenska sjöfolket, säkerligen därför att kyrkan arbetar på ett naturligt och tjänande sätt. Under den tid jag själv var sjömanspräst har det bara hänt en enda gång att jag har blivit utkastad från en manskapsmäss, men då var stämningen också litet så där »akvavit». Det kan man kanske förstå; är man hemifrån och till sjöss i åratal under flera månader i sträck och har ett så hårt och trist jobb, är det inte så underligt att så är fallet. Men då är det ju också bra om det kan droppa in en präst någon gång och bjuda ett alternativ! Det åstadkommer vi genom att yrka bifall till utskottets förslag under mom. B i tredje lagutskottets utlåtande nr 28.
Herr talman! I egenskap av motionär i denna fråga ber jag att få ta till orda, men jag skall fatta mig mycket kort. I den proposition som det här är fråga om har upptagits ett anslag på 34 000 kronor för kyrklig verksamhet bland svenskar i Schweiz. Något sådant anslag har inte tidigare utgått, utan det är en nyhet för i år. Ärendet är egentligen föranlett av en skriftlig framställning från ambassadören i Bern år 1965, i vilken han föreslår att frågan om statsbidrag för sådan verksamhet skall utredas. Så har nu också skett, och departementschefen har kommit fram till att ett anslag av 30 000 kronor bör utgå som bidrag till avlönande av en präst, som skulle stationeras i Schweiz, samt att 4 000 kronor bör utgå för dennes tjänsteresor till Italien, alltså ett sammanlagt belopp av 34 000 kronor. Kammarkollegiet, som har yttrat sig, framhåller att detta innebär en hittills oprövad form av kyrklig verksamhet och att det föreslagna bidraget därför bör begränsas till att utgå under en period av tre år. Före utgången av denna period bör frågan omprövas. Statskontoret anser emellertid, att mot bakgrunden av kyrkofondens karaktär bör sådant bidrag ur fonden som här avses endast utgå om starka skäl talar för detsamma. Man ifrågasätter om det föreligger sådana starka skäl i detta avseende. Man anser också att anslag på riksstaten knappast bör komma i fråga. Statskontoret anser sig följaktligen inte kunna tillstyrka förslaget. Herr talman! Jag och mina medmotionärer anser inte heller att sådana skäl föreligger att detta anslag bör beviljas. Det finns cirka 2 000 svenskar i Schweiz, och det torde finnas möjligheter för dem att liksom hittills få sitt behov av religiös omvårdnad tillgodosett utan bidrag av allmänna medel. Alla svenskar som är mantalsskrivna i Schweiz vistas som bekant inte heller stadigvarande där, utan i många fall är väl vistelsen mera tillfällig. Under resten av året bor de hemma i Sverige, och då kan de få sitt behov av religiös karaktär tillgodosett här hemma. Därmed har jag inte sagt att behov av religiös omvårdnad inte föreligger. Vad beträffar kyrkans behov av kontakt med Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet, som har åberopats, kan denna kontakt säkerligen upprätthållas utan stöd av bidrag över statsbudgeten. Det finns enligt min mening ingen rimlig anledning att bevilja detta anslag. Herr talman! Med stöd av vad jag sålunda har anfört hemställer jag om bifall till motionerna I: 751 och II: 957, innebärande avslag på Kungl. Maj:ts proposition under mom. A och bifall till reservationen vid mom. A av herrar Erik Jansson och Hammarberg.

Herr talman! Utöver vad herr Hammarberg och herr Gustavsson i Ängel holm här har sagt skulle jag något vilja kommentera den föreliggande propositionen, ty det har för mig uppstått en del frågetecken. Detta har också varit anledningen till att jag varit med om att underteckna den motion, som herr Gustavsson i Ängelholm åberopade. Enligt proposition nr 22 är det Sveriges förutvarande ambassadör i Schweiz, som genom en skrivelse givit anledning till den föreliggande propositionen. Domkapitlet i Uppsala tillstyrker visserligen att ett anslag utgår för en svensk präst i Schweiz, men jag skulle vilja återge en mening i domkapitlets yttrande, som jag tar som stöd för min uppfattning.

Eller finns det några normer att gå efter? Man säger att svenskarna i Schweiz vuxit till ett antal av 2000. är detta den magiska siffran, som är avgörande, och betyder det i så fall 2000 i Schweiz bosatta svenskar eller gäller siffran bara dem som är skrivna där? När det gäller Schweiz kan det föreligga en skillnad härvidlag. I propositionen sägs det också att anslaget tills vidare endast bör utgå under tre år och att sedan en omprövning av beslutet får ske innan treårsperioden är slut. Det är också en hel del föreskrifter och instruktioner, med vilkas utformning man ännu inte är klar. Innan de tre åren gått skall frågan alltså omprövas. Hur tänker man göra när denna tid har gått, om erfarenheten ger vid handen att man egentligen skulle vilja dra in denna prästtjänst? Gör man det i så fall? Knappast! Efter vad jag förstår har man alltså anledning att utreda frågan ytterligare. Domkapitlet i Uppsala, som anmodats komplettera utredningen i ärendet på vissa punkter, föreslår att prästen i Schweiz också skall hålla vissa gudstjänster i Italien — det är anledningen till förslaget om 4000 kronor i resebidrag. Domkapitlet meddelar i det sammanhanget, att en tjänst som svensk sjömanspräst i Genua nyligen har dragits in. Varför det? En sjömanspräst har en helt annan uppgift — herr Werner har talat om åtskilliga uppgifter — än enbart den kyrkliga. Jag skall inte kommentera herr Werners anförande, men jag anser att det är mer befogat att ha en sjömanspräst i Genua än en präst i Schweiz. Svenska sjömän har vi i varje fall till större antal än 2 000, och därför hade det varit mer angeläget att återbesätta den tjänsten. Statskontorets yttrande har herr Gustavsson i Ängelholm redogjort för. Man är där starkt betänksam mot detta förslag och anser sig inte kunna tillstyrka det. Jag delar uppfattningen.

Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter har fått sakförhållandena uppklarade. Eftersom detta utskottsutlåtande har legat på kammarens bord sedan i onsdags förmodar jag att ledamöterna också har läst utskottets motiveringar för sitt ställningstagande; jag behöver alltså inte bli mångordig. Jag tyckte att herr Hammarberg något förenklade begreppen. Visst skall man ge kejsaren vad kejsaren tillhörer — det är jag fullt på det klara med. Men skall man fortsätta med den argumenteringen kunde man säga, att det kan behövas ett Guds ord på svenska någon gång också. Men det är helt enkelt bara att förenkla saken. Fru Thunvalls frågetecken har departementschefen säkert brottats med. Det har han säkert klarat ut på den första punkten, då det gäller bidraget som skall avse ett treårsförordnande och alls inte utgör hela lönen, utan bara en del. På den punkten vill jag också säga, att prästen inte bara skall predika för församlingen, utan han skall också vara en kontaktman mellan de organisationer som verkar där, Lutherska värdsförbundet etc., och på så sätt tjäna de ekumeniska strävandena. Beträffande den andra punkten, sjömansprästerna, vill jag helt enkelt säga att jag anser att sjömanskyrkorna där ute är sjöfolkets ambassader. Dit går sjöfolket med sina bekymmer. Det är inte kaffe, bullar och predikan, utan det är jordiska ting i mycket stor utsträckning. Sjömännen känner att de är välkomna med sina bekymmer. Och det kan vara mycket märkliga saker som de kan ha på hjärtat. Jag hörde att en sjömanspräst någonstans fått ett brev från en bekymrad sjöman, som skrev från en annan plats att han snart skulle komma och träffa sin flicka, men det var så illa att han hade beställt ett tandgarnityr men inte hunnit lösa ut det. Han bad att prästen skulle hjälpa honom med att lösa ut det, och det gjorde prästen. Detta är kanske en enkel argumentering för mer bidrag till sjömansprästavlöningar, men jag gör det i alla fall. Vi skall komma ihåg, att vi inte betalar hela lönen för dessa sjömanspräster utan det är bara ett bidrag, lika väl som det var ett bidrag i förra fallet. Men detta bidrag är pengar som jag tror är väl använda av de betydande medel, som kyrkofonden har i sin ägo. Jag tror inte att det är någon skada skedd om man tar av dessa pengar. I varje fall vill jag som utskottets talesman här på basis av vad ni redan hört från reservanterna, med tanke på att ni läst utlåtandet och har er inställning klar, bara kort och gott yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag försökte vara kortfattad i mitt första inlägg, och det gjorde kanske att det förefaller som om jag inte skulle uppskatta den service och den hjälp som sjömansprästerna ger i de fall som både fru Torbrink och herr Werner relaterat här. Även om jag hyser den uppfattningen att den kunde lämnas på andra vägar har jag full uppskattning för den service som sjömansprästerna lämnar. Men skulle vi följa den principen här i kammaren, när vi tar ställning till olika anslagsfrågor, då skulle statsbudgeten se betydligt annorlunda ut, ty det är mycket som vi uppskattar och som är värdefullt att ha i fråga om tjänster, men som vi ändå får avstå ifrån för att det är en avvägningsfråga. Jag har icke åberopat språkfrågan när det gäller prästen i Schweiz, och så har ej heller skett i reservationen. Det är helt enkelt, åtminstone från min sida, fråga om en princip. Jag är rädd för att vi skapar ett prejudikat. Vi har, som tidigare erinrats om, exempelvis i Spanien 2000 svenskar. Det är lika mycket som i Schweiz. Jag skulle kunna räkna upp en del andra länder, som ligger i närheten, men det skall jag avstå ifrån. Vad jag i princip också vänder mig emot är statskontorets påpekande att man inte skall ta pengar ur kyrkofondsmedlen till ändamål som detta. Ty vad är kyrkofondsmedlen? Jo, det är pengar som tillförts genom en speciell avgift från församlingarna runt om här i landet. Därför har vi ansett att just denna prästtjänst skall kunna finansieras på ett annat sätt, såsom vi framhållit i vår reservation.

Herr talman! Fru Torbrink talade om att det var nödvändigt med en präst i Schweiz för att man skulle få kyrkans behov av kontakter med Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet tillfredsställda — kontakter av ekumenisk natur, som hon sade. Redan i vår motion har vi också tänkt på denna sak, men vi anser att en sådan kontakt utan tvekan skulle kunna arrangeras utan särskilda bidrag över budgeten eller kyrkofonden. Det finns ju redan en kyrklig verksamhet i Schweiz genom den präst som är anställd där. Vi anser att han skall kunna avlönas på samma sätt som hittills, ty som herr Hammarberg sade och som jag även framhöll i mitt tidigare inlägg finns det svenskar bosatta även på andra platser, varför ett sådant här beslut skulle kunna bli prejudicerande. Fru Torbrink sade att statsrådet hade funderat på den här saken redan innan han lade fram proposition. Det finns emellertid en liten lucka i detta, ty statsrådet säger, att om detta anslag bifalles, så återstår ändå vissa problem, och frågan skall omprövas om tre år.

Herr talman! Då jag är bland dem som undertecknat denna motion rörande en sjömansprästbefattning i Lima ansåg jag mig vara moraliskt förpliktigad att motivera varför jag intagit denna ställning. Under senare år — det började väl omedelbart efter andra världskrigets slut — ändrade den svenska handelsflottan sin struktur. Efter att tidigare ha gått hem gick fartygen allt längre och längre tid ute i världen utan att ens komma till Europa, och sjöfolket blev mer och mer isolerat. De enda replipunkter som i det avseendet funnits för sjömännen, där de kunnat upprätthålla viss kontakt och få en icke obetydlig hjälp, har varit sjömanskyrkorna. Jag tror inte att det är korrekt — som man har gjort i reservationen att motivera ett avslag med att påpeka, att antalet sjömanspräster ökat under de senaste åren. Det är ingen motivering, ty det har varit en eftersläpning under en lång följd av år. Det är tyvärr på det sättet att svenska folket har mycket liten förståelse för vad sjöfolksnäringens utövare sysslar med och vilka situationer de kan ställas inför. I Norge däremot förstår man detta mycket bättre. Där har man med hjälp av välfärdsrådet till en rad betydelsefulla platser runt om i världen sänt ut s.k. välfärdssekreterare, som tar hand om en del av de bekymmer som kan uppstå när sjömännen är borta från hemlandet under längre eller kortare tid. Med stöd av personlig erfarenhet under många år vill jag understryka att sjömanskyrkorna haft och har en myc ket stor betydelse. Sjömansprästerna är inga ämbetsmän som sitter på sina stolar och väntar på att sjömännen skall komma upp till sjömanskyrkan ifrån fartygen. Det är tvärtom på det sättet, att prästerna besöker vartenda fartyg, och det är ganska intressant att kunna konstatera hur glada sjömännen blir när de får dessa besök. De får kanske veckogamla tidningar, men dock någonting som återknyter kontakten. Jag skulle vilja fråga: Om vi inte hade sjömanskyrkor och sjömanspräster i sådana städer som Casablanca och Alexandria, hur skulle det egentligen vara för sjöfolket med de förhållanden som existerar där? I Alexandria får man för övrigt inte kalla det för sjömanskyrka på grund av myndigheternas bestämmelser. Där heter det sjömansinstitut. I denna smutsiga, vidriga stad, där sjömännen kan få ligga 3—10 dagar utan att ha någonstans att ta vägen, fyller sjömanskyrkan en mycket stor uppgift. Om den tendensen fortsätter, att fartygen alltmer isoleras från hemlandet, måste vi ytterligare förbättra möjligheterna för denna grupp av människor att åtminstone få någon hjälp och något stöd i olika situationer. Sjömanskyrkan fyller ju, som här redan har sagts, en uppgift inte bara när det gäller religiösa sammanhang. Vi har att tacka sjömanskyrkan och dess representanter för att vi har fått ut våra sjömansbibliotek på det sätt som skett. Vi har ofta att tacka dem för att de ordnar utflykter av olika slag eller idrottsarrangemang av olika typer, något som har betytt så ofantligt mycket för dessa människor. Jag skall nöja mig med att i korthet yrka bifall till utskottets hemställan under mom. B.

Herr talman! Vad beträffar de handikappade har samhället mer och mer blivit medvetet om sitt ansvar, och åtskilligt positivt har hänt i olika av seenden inte minst under den senaste tiden. Härtill har de handikappades egna organisationer i hög grad bidragit, bl.a. som pådrivare genom att medelst upprepade framstötar fästa Kungl. Maj:ts och kommunernas uppmärksamhet på åtgärder som de ansett böra vidtas. Otaliga är också de motioner som under de senaste åren väckts i riksdagen i dessa frågor, motioner i en eller annan detalj, vilka upprepats med önskemål som motionärerna till sin glädje så småningom fått se förverkligade. I dagens ärende har bland andra herr Blomquist i första kammaren och jag i denna kammare avlämnat ett motionspar, som syftar till att få till stånd lättnader i trafikföreskrifterna, så att dispens i ökad utsträckning kunde ges de handikappade från förbud att stanna och parkera fordon. Av allt att döma är trafiknämndernas praxis härvidlag ytterst varierande, och på många orter kan man konstatera en brist på generositet, som inte står i överensstämmelse med den förståelse för de rörelsehindrades problem som i andra avseenden lyckligtvis visar sig i praktiskt handlande. Det är ju inte till mycken glädje, om staten utrustar en person med invalidfordon om trafikbestämmelserna är så föga elastiska att hjälpmedlet inte kan användas i avsedd utsträckning. Vi har också i vår motion pekat på taxiförarnas svåra situation. De ställs ofta inför samvetskonflikter sådana som: Skall jag visa personlig hänsyn och hjälpa den som behöver min hjälp och därmed bli lagöverträdare, eller skall jag brista i personlig hänsyn och vägra hjälp för att undvika att bli bötesfälld? Jag undrar vilken yrkeskår som ställes inför liknande problem. Nu vill jag, herr talman, klart säga — vilket vi också har gjort i motionen — att överträdelse av de lokala trafikföreskrifterna där dessa motiveras av vägtrafikförordningen då det gäller fara för eget eller annans liv och egendom, inte i något fall bör tillåtas. Det tillstånd vi menar bör ges bör alltså i sådana fall inte vara någon förmildrande omständighet. Utskottets skrivning är positiv, det vill jag gärna erkänna. Utskottet framhåller att det redan nu föreligger lagliga förutsättningar att låta dispens också omfatta ett större område än det 1okala. Det är emellertid tyvärr så, som jag tidigare sagt, att möjligheten att erhålla dispens tydligen är beroende på hur pass sträng den dispensgivande myndigheten är. Vi motionärer anser att det varit lyckligt om riksdagen anhållit att Kungl. Maj:t måtte fästa kommunernas uppmärksamhet på de problem vi berört och de möjligheter som föreligger att genom lättnader i de 1okala trafikföreskrifterna tillgodose de rörelsehindrades särskilda behov.

Jag hoppas att de föreskrifter som är att vänta verkligen skall medföra att de handikappade i större utsträckning än för närvarande medges dispens från förbud att stanna och parkera fordon, oavsett om de färdas i egen bil eller i taxi. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Jag har vid många tillfällen haft anledning att inleda anföranden om allmänna beredningsutskottets utlåtanden med att beklaga deras placering på föredragningslistan. Som en logisk följd vill jag i dag uttala min tillfredsställelse över den plats, som allmänna beredningsutskottets utlåtanden fått på dagens föredragningslista. Det måste vara samhällets självklara uppgift att skapa gynnsamma förutsättningar för medborgarnas utveckling. Lika självklart är det emellertid inte vilka medel samhället skall begagna sig av för att uppnå detta syfte. Det är lätt att påvisa att en förändrad teknisk och social miljö kan medföra anpassningssvårigheter, inte minst för ungdomen, men hur och varför sådana uppstår är inte lika lätt att bedöma. Det är mot denna bakgrund som utskottet i förevarande utlåtande haft att behandla motionen II: 625, i vilken föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om åtgärder för en grundläggande och fortgående forskning om ungdomens situation i samhället. Detta yrkande har ställts mot samma bakgrund och av samma motionärer sedan år 1962. Allmänna beredningsutskottets majoritet har i anledning härav varje år föreslagit att man borde invän ta 1962 års ungdomsutredning, som enligt utskottsoch även riksdagsmajoritetens mening haft i uppdrag att ange lösningar i detta avseende. När denna utredning nu slutförts visar det sig emellertid att den inte haft denna uppgift. Fru Eriksson i Stockholm lovade vid fjolårets debatt att man inte mera skulle avvisa de aktuella motionsyrkandena under hänvisning till 1962 års ungdomsutredning, och det löftet har man hållit i utskottet, sedan det nu visat sig att utredningen inte löst denna fråga och sannolikt inte heller haft i uppdrag att lösa den. Motionärernas farhågor har alltså på denna punkt blivit helt besannade. Nu väljer utskottsmajoriteten, i stället för att ställa förväntningar på 1962 års ungdomsutredning som bakgrund för sitt avstyrkande av motionen, att göra upp en lista över åtgärder, som kan tänkas vara besläktade med motionärernas syftemål. Den omfattar bl.a. »Örebroprojektet», vissa studier vid Göteborgs universitet, »Metropolitan-projektet», studier beträffande storstadsungdomarnas uppfattning om könsroller och en lång och pretentiös uppräkning av vissa studier av ungdomens beteendemönster i grundskolan. Det saknas dock uppgifter om var, hur eller i vilken omfattning dessa studier bedrivs. Jag vill inte på något sätt undervärdera dessa insatser och de undersökningar som pågår. De har över lag samma ambition och syfte som det som avses i motionen.

Det har också framkommit att det, om medel ställdes till förfogande för sådana forskningsprojekt, skulle vara lätt att få forskare att åta sig dessa uppdrag och ägna sig åt dessa uppgifter. Det är mot denna bakgrund som vi motionärer framhärdar.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

Herr talman! Vad var det de ledamöter instämde i som nyss ropades upp av herr talmannen? De kunde lika gärna ha instämt i utskottets hemställan som i herr Larssons i Borrby anförande, ty i reservationen står ingenting annat än att man tycker det är utomordentligt att så mycket forskning är på gång. Man är också glad över att mycket av den forskning som satts i gång har verkställts direkt på beställning för att det skall kunna genomföras reformer på olika områden. I motionen står att man vill ha kontinuitet i forskningen. Många av de ifrågavarande projekten är ju av mycket långvarig karaktär. Vi fick i utskottet en redovisning för den klientelundersökning som har pågått sju—åtta år eller mer och som ännu inte är färdig. Hur långvariga vill man egentligen att utredningsuppdragen skall vara? Det är väl snarare så att om utredningarna tar alltför lång tid på sig, så blir det inte möjligt att utnyttja resultaten i den aktuella situationen. Vi fick också en redovisning för en del av den forskning som nu bedrivs och vi fick veta hur den finansierades. Det framgick att finansieringen till stor del skedde med anslag från Riksbankens jubileumsfond. Vidare finns de olika forskningsfonderna, vilka är knutna till universiteten samt till rätt fria forskare. Det är väl ändå bara lusten att uttala något självklart som gjort att man reserverat sig. I reservationen står att åt insatserna skall ges »den rätta målsättningen». Det skulle då vara intressant att få höra vad det är för fel på målsättningen för de utredningsprojekt: som startats. Om man vill något speciellt bör man ju tala om, vad som är det rätta. Vi har, vid de många tillfällen vi diskuterat denna fråga, kommit fram till att om en forskare ger sig in på ett område, så får man inte föreskriva för denne forskare vad som är det rätta, utan han skall ha frihet att tränga in i problemen och dra sina egna slutsatser. Materialet skall alltså självt tala. Därför finner jag det mycket svagt att man avgivit en reservation som inte på något sätt skiljer sig från utskottsutlåtandet — det står som sagt endast att åt insatserna skall ges den rätta målsättningen. Vi inom utskottsmajoriteten har svårt att hålla fram några sådana pekpinnar för forskarna. Jag förordar därför bestämt att kammaren beslutar lämna motionerna utan åtgärd. Motionerna har väckts fyra gånger tidigare och behandlas alltså nu för femte gången. Vi inom utskottsmajoriteten hoppas att motionerna därmed slutbehandlats, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag finner inte att fru Eriksson i Stockholm kunnat styrka sitt påstående att det skulle vara »mycket svagt» att avge en reservation sådan som den som fogats till utskottsutlåtan det. Jag anser att omdömet passar bättre. på utskottsmajoritetens ställningstagande, eftersom utskottsmajoriteten vid de fyra tidigare tillfällena ställt förväntningar på en utredning som inte hade till uppdrag att utreda denna fråga. När det sedan visar sig att man haft fel hela tiden försöker man göra en uppräkning av slumpartade projekt — visserligen inom samma ämnesområde — men beträffande vilka det kan anses klart styrkt att de inte syftar till de resultat vi motionärer vill uppnå. Det är att beklaga att man hela tiden har en ambition att hålla tillbaka dessa förslag som ändå — det vågar jag påstå, herr talman — så småningom måste tillgodoses. Jag vet inte om vi hade lyckats bättre när det gäller att få igenom dessa förslag om vi hade upprättat ett tjugopunktsprogram på detta område.

Herr talman! Jag har ingenting emot det som står i motiveringen till reservationen. Där skrivs att reservanterna är nöjda med de exempel som i utskottsutlåtandet lämnats på ett antal angelägna forskningsprojekt. Reservanterna konstaterar detta med tillfredsställelse och uttalar att det är angeläget med en samlad överblick på forskningsområdet 0. s. v. I de styckena är reservanterna alltså helt eniga med utskottsmajoriteten. När herr Larsson i Borrby säger att förslagen i de likalydande motionerna så småningom kommer att resultera i åtgärder, betyder det då, herr Larsson, att ni kommer att betrakta varje nytt forskningsprojekt, som startas, såsom ett resultat av era motioner i detta ärende? De projekt som hittills påbörjats har ju mycket litet att göra med era ansträngningar och har i allmänhet varit knutna till aktuella problem. De har alltså startats utan påverkan av en så diffus kläm som i denna reservation, där det heter att riksdagen skall »an hålla om åtgärder för en grundläggande och fortgående forskning om ungdomens situation i samhället i det syfte som angivits i motionerna». Ni menar tydligen att den forskning som nu pågår inte har den rätta målsättningen. Det är egentligen på den punkten jag skulle vilja höra vilken åsikt herr Larsson har. Vad är det för fel på den pågående forskningen och vad skulle vara rätt? Är det inte riktigt att undersöka de företeelser som existerar och som det verkligen finns anledning att undersöka, därför att reformer av olika slag planeras? Är det något ännu djupare som ligger i denna vaga formulering, som kommit igen så envist genom åren?
Herr talman! Jag vill gärna säga några ord för att förklara varför jag inte anslutit mig till reservationen i denna fråga. Dessa saker ligger mig varmt om hjärtat, det kanske kammarens ledamöter känner till. Men jag tror inte att någon forskning hjälper så länge man inte begriper att om vår generation inte kan skapa en riktig atmosfär för unga människor att växa upp i, kommer det att fortsätta att gå utför mer och mer, som det nu håller på att göra. Jag tycker att frågan egentligen är ganska enkel. Skulden till de nuvarande förhållanden ligger hos varenda en i denna kammare. Vi, som har kommit till mogen ålder och skall representera folket, får själva se till att vi skapar en riktig atmosfär omkring oss. Man kan visserligen statistiskt konstatera ett och annat genom forskning, men man kommer inte till roten med problemen förrän de enskilda människorna har klart för sig att de måste ändra sig på väsentliga punkter. På detta område regerar fortfarande stenåldersuppfattningar. Herr talman! Det anförda är anledningen till att jag inte intresserat mig så mycket för denna forskning. Det spe lar egentligen ganska liten roll om vi får ett forskningsprojekt mer eller mindre.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm frågar vad det är för fel på de projekt som nu är på gång och vad vi egentligen syftar till som är så annorlunda. Jag vill svara att det — precis som vi har skrivit i reservationen — inte är något fel på dessa projekt. De är säkert mycket förnämliga på sitt sätt, men de är otillräckliga.

Vad vi vill betona är just vad dessa föredragningar har visat, nämligen att detta svåra och stora ämnesområde på längre sikt måste bli föremål för en forskning, grundad på klara beställningar av samhället. De människor som sysslar med den måste kontinuerligt kunna redovisa resultat från sitt arbete utan att bara tänka på en avhandling och därför behöva ta hänsyn till vad olika intressenter i ämnet kan tycka om denna avhandling. Det är på den punkten våra uppfattningar skiljer sig. Jag vidhåller, herr talman, min förhoppning att en sådan uppläggning av forskningen skall bli ett faktum så småningom, även om vi inte nu lyckas åstadkomma den motionsvägen.

Herr talman! Detta är början på en synnerligen stor fråga, och jag är mycket glad åt att utskottet enhälligt har: tillstyrkt den motion som jag har skrivit under. Jag känner emellertid. ändå behov av — trots att vi har fått ett enhälligt tillstyrkande i utskottet — att säga några ord. Jag vill då först börja med att tacka vår ärade utskottsordförande, fru Nancy Eriksson, för hennes stora intresse för denna fråga och all den energi hon har lagt ned på den. Jag vill också framhålla att det är hennes förtjänst att vi har fått tillfälle att fara till Jämtland och få se de platser som kan komma i fråga för dessa vinterspel, nämligen Östersund, Åre och Hammarstrand. Vi träffade många kommunalmän på dessa platser, och det kan väl intygas att de fört fram en mycket god idé. De har även utfört ett mycket gott förberedelsearbete. Vi fick också tillfälle att på ort och ställe komma i kontakt med den kommitté som hade besökt OS-tävlingarna i Grenoble — detta sammanträffande var det kanske inte minst viktiga. De informationer vi fick där redan från första stund — således i Åre, i Östersund och i Hammarstrand — var mycket goda, och detta bidrog säkert till att temperaturen hos utskottets ledamöter steg för varje timme. De kommunalmän som tagit sig an denna uppgift var rörande eniga och såg med optimism fram emot ett beslut om förläggande av 1976 års olympiska vinterspel till Östersund. Det är klart att ett sådant stort arrangemang måste kosta oerhört mycket pengar; det känner vi alla till. För att kunna täcka kostnaderna måste därför Jämtlands län begära hjälp av staten. Enligt den utredning som har presterats skulle kostnaderna komma att uppnå till 78,5 miljoner kronor. Man begär 35 miljoner kronor i bidrag från staten. Motionärerna önskar i anledning därav att en mera noggrann utredning företas, och det är framför allt på grund därav som man redan från början velat koppla in riksdagen i ärendet, så att frågan verkligen blir grundligt utredd. Vi'har funnit behov föreligga av ytterligare upplysningar utöver dem som den tidigare utredningen tagit med, bl.a. beträffande den olympiska byn. En annan sak är att det inte heller är klart utsagt hur de anordningar, som kommer att krävas för vinterspelens genomförande, skall användas efter olympiaden. Vi anser att detta är en fråga som inte enbart berör Östersund eller Jämtlands län, utan det är en hela rikets angelägenhet, varför staten här bör träda emellan. Vi vet också att Jämtlands län är ett av de största utflyttningslänen, varför arbetsmarknadsstyrelsen enligt vår uppfattning bör ha möjligheter att träda emellan och hjälpa till. Förläggandet av de olympiska vinterspelen till Jämtland kommer att ge god PR för turismen i länet. Samtliga instanser, till vilka ärendet skickats på remiss, har tillstyrkt. Det gäller såväl Sveriges olympiska kommitté som Sveriges riksidrottsförbund, Östersunds stad och landstinget. Det är därför så mycket mera angeläget att jag ännu en gång framför ett tack till utskottets ledamöter för den välvilliga behandling som motionerna har fått.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
Herr talman! Tanken att förlägga 1976 års vinterolympiad till Sverige och Jämtland framfördes för drygt ett år sedan av Östersunds stad. I bakgrunden skymtade det faktum att Sverige, trots sina uppmärksammade insatser på vintersportens område, ännu aldrig stått som värd för någon vinterolympiad och att det borde finnas en rimlig chans att få stå för värdskapet 1976. Underhandskontakter har tagits med ledamöter av Internationella olympiska kommittén, som är den instans vilken har det slutliga avgörandet i sin hand. Allmänna beredningsutskottet har studerat förutsättningarna vid sin jämtlandsresa och avgivit ett mycket positivt utlåtande. Den ursprungliga tanken, som föddes i början av 1967 uppe i Östersund, har blivit en realistisk riksdagsfråga, som det nu gäller att utreda och utforma till ett positivt beslut. Jämtlands läns landsting, Östersunds kommunblock samt åre och Ragunda kommuner har förklarat sig villiga — enligt den lokala utredning som gjorts — att gemensamt satsa cirka 20 miljoner kronor, om arrangemanget kommer till stånd. Dessutom har man utfäst sig att klara de organisationsuppgifter, vilka faller på de lokala arrangörerna. Men förutsättningen är givetvis att staten går in som ekonomisk garant, om det hela skall kunna genomföras. Frågan har både en sportslig och en arbetsmarknadspolitisk sida. Jämtlands län har kommit ordentligt i kläm på grund av strukturomvandlingen med stor utflyttning och betydande sysselsättningsproblem. Staten måste under alla förhållanden göra kraftiga satsningar för att skapa fler sysselsättningstillfällen i detta län. Här har man nu en konkret uppgift att satsa på, som skulle öka sysselsättningsmöjligheterna betydligt under många år framåt. Men detta blir en uppgift för den kommande utredningen att närmare titta på. En annan väsentlig uppgift bland många andra blir att undersöka hur anläggningarna skall disponeras när spelen väl är över. Många av de planerade investeringarna behövs även för framtiden, medan andra bör utformas så att de efteråt kan omdisponeras för andra ändamål. Till sist, herr talman, vill jag understryka vad utskottet säger, nämligen att utredningen bör arbeta så snabbt som möjligt. Ansökan om att få arrangera 1976 års OS måste lämnas in till IOC under augusti månad 1969. Det är därför önskvärt att utredningen är färdig så tidigt att förslaget kan behandlas av höstriksdagen.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

Herr talman! I denna fråga föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande. Två av motionärerna har omvittnat den betydelse som utskottsskrivningen har, och det kan då vara på sin plats att även någon av utskottsrepresentanterna yttrar sig i denna fråga. Om Sveriges möjligheter att få anordna 1976 års vinterolympiad är meningarna delade — vi vet att flera länder är intresserade av detta idrottsevenemang. Om Internationella olympiska kommittén i sinom tid enar sig om att acceptera Sverige som arrangör tror jag att förutsättningarna att i vårt land anordna en värdig vinterolympiad är goda. I motionerna yrkas att en utredning skall tillsättas för att undersöka möjligheterna att år 1976 få anordna vinterolympiaden i Jämtland med Östersund som högkvarter. Utredningen avses komplettera undersökningar som på initiativ av Östersunds stad verkställts av en särskild kommitté och som redovisades i en rapport hösten 1967. De utskottsledamöter som hade tillfälle att i början av förra månaden besöka Östersund, åre och Hammarstrand blev mäkta imponerade av den starka vilja som de kommunala myndigheterna visade att göra de olympiska spelen så bra som möjligt, om kommunerna fick arrangera dessa stortävlingar. Vi fick bl.a. reda på att Östersunds stads olympiska kommitté, som av stadens myndigheter fått i uppdrag att arbeta vidare på projektet, var representerad i Grenoble under de olympiska vinterspelen i februari i år. Representanterna var därvid i kontakt med ledande personer inom Internationella olympiska kommittén. Dessa var, enligt de uppgifter vi fick i Östersund, intresserade av de planer som östersundsborna lade fram. Efter vad vi efter besöket på platsen kunde förstå borde förutsättningarna vara utmärkta för att i detta område av Jämtland anordna de olympiska vinterspelen. De organ som haft motionerna på remiss har också ställt sig helt positiva till motionernas yrkande. Man kan med andra ord säga att hela Idrotts Sverige stöder förslaget att förlägga vinterolympiaden 1976 dit. Att anordna en sådan stortävling medför helt naturligt omfattande förberedelser, men dessa förberedelsearbeten kommer att bedrivas i en region av landet där det nu är svårt att skaffa sysselsättning åt en befolkning som friställs av den ena eller andra anledningen. Ur sysselsättningssynpunkt är det därför av betydelse för denna bygd att även få vara med om förberedelsearbetena för ett arrangemang som detta. Ett Oö-arrangemang kommer i hög grad att gynna länets näringsliv. Detta uppsving för bygden kan fortsätta även efter det att de olympiska spelen är över — det har även framhållits av motionärerna. Man menar att turistväsendet byggs upp före olympiaden, och detta har man nytta av efteråt. En olympiad är ett arrangemang som inte endast berör en region i landet; det har nationell räckvidd. Om vinterolympiaden förläggs till Sverige, blir detta arrangemang en hjärtesak för hela nationen, och staten måste vara beredd att dra sitt strå till stacken för att lösa ekvationen.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

Herr talman! Att så många talare yttrar sig i anledning av ett enhälligt utskottsutlåtande är ovanligt i denna kammare, men det är också ett ovanligt ärende som vi har att ta ställning till. Vi kan konstatera att motionärerna har fått sina synpunkter tillgodosedda; utskottet har vid sitt studiebesök i Jämtland fått ta del av alla förberedande arrangemang och har gjort en positiv skrivning. En av de tidigare talarna sade att temperaturen steg mer och mer hos utskottets ledamöter ju längre man diskuterade.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
Herr talman! Jag kan ansluta mig till de synpunkter som framförts av de föregående talarna. Därutöver vill jag bara ytterligare poängtera, att den svenska idrottsrörelsen är klart positivt inställd till förslaget om förläggandet av 1976 års olympiska vinterspel till Sverige och till Östersund. Detta framgår av de remissvar som avgivits av Sveriges olympiska kommitté och av Riksidrottsförbundet.

Det är helt naturligt, herr talman, att jag yrkar bifall till utskottets hemställan.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
Herr talman! Eftersom jag representerar det län som står i centrum för denna debatt, måste jag först säga att jag är mycket tillfredsställd både med utskottets handläggning av denna fråga och med de uttalanden som gjorts i denna debatt. Från vårt håll brukar vi ofta här i kammaren framföra önskemål om speciella åtgärder för att främja utvecklingen i vårt län. Ibland har nog en och annan tyckt, att vi fler gånger borde framföra positiva förslag och inte bara begära att olika myndigheter skall vidta åtgärder inom vårt län. Nu är det faktiskt så att Östersunds stads kommunblock samt Ragunda och Åre kommuner tillsammans tagit ett initiativ, som är mycket lovvärt och tyder på framåtanda och intresse för att göra någonting både för länet och för idrotten. Därför är jag mycket tacksam för att detta initiativ har mötts med förståelse både från utskottet och från riksdagens ledamöter. Jag har bara ett önskemål att framföra, och jag hoppas att det skall nå fram till dem som skall handlägga denna fråga i fortsättningen. Mitt önskemål är att den utredning, som skall handha detta problem, kommer att ta sig an sina uppgifter i samma positiva anda som hittills präglat handläggningen av denna fråga. Jag hoppas att utredningen kommer att arbeta snabbt och att arbetet leder fram till ett positivt resultat.

Herr talman! Man hör allt som oftast att vi lever i föränderlighetens samhälle. Någonting som inte är underkastat denna föränderlighet är storleken på väganslagen. Dessa förändras inte. Det är nu tredje arbetsåret i rad som anslaget till byggande av vägar inte har fått något som helst ökat tillskott. Med hänsyn till vägarnas betydelse för samhällsverksamheten måste man uttrycka sin förvåning över denna Politik. Är vår vägstandard så hög att ökade anslag inte erfordras? Svar på den frågan lämnas i regeringens egen statsverksproposition vari man finner citat från vägverkets petita. Av det dokumentet framgår att vid årsskiftet 1965/66 hade 37 procent av riksvägnätet fullgod standard i förhållande till då rådande trafik. 36 procent av riksvägnätet var i behov av snar ombyggnad. För de genomgående länsvägarna gällde att 23 procent var av fullgod standard under det att 54 procent var i behov av snar ombyggnad. Om man tog hänsyn endast till bärighetsstandarden behövde vid samma mätningstillfälle 20 procent av riksvägsnätet byggas om, och de genomgående länsvägarna behövde byggas om snarast på sträckor motsvarande 41,5 procent av länsväglängden. Hur det står till med de mindre länsvägarna kan var och en vittna om som har att färdas på dylika. Samtidigt som detta läge konstateras vet vi att biltätheten ökar. Vi vet att trafiken blir tyngre. Vi vet att järnvägar läggs ner och att järnvägsanhalter stängs, vilket innebär att tågen bara går förbi. Eftersom människorna måste ha möjlighet till förflyttning måste i stället vägarna användas härför. Knutpunktstrafiken inom SJ innebär att alltmer gods transporteras på vägarna. Allt tillsammans motiverar ökade anslag. Varför blir det då inte heller nästa arbetsår något ökat byggande? är det därför att bilskattemedlen inte räcker till? Nej, det kan inte vara skälet eftersom det blir 617 miljoner kronor över som tillföres budgetutjämningsfonden. Saknas det arbetskraft och maskiner? Svaret måste bli entydigt nej. Ligger inte projekteringen nog långt framme? Svaret är att projekteringen numera är väl framme. Vad är då skälet? Naturligtvis att kommunikationsministern i den prioritering av den statliga investeringsverksamheten som regeringen gjort inte har lyckats hävda sig. Man tillåter att vägarnas standard utsätts för stora faror. Vad säger då statsutskottets majoritet om detta miserabla tillstånd? Inte ett ord till tröst för vägfararna. Majoriteten har ingen erinran att göra mot regeringens förslag. Det är ju inte särskilt lätt för oppositionspartierna att i grunden lägga om de presenterade prioriteringarna under den korta allmänna motionstiden. Tidsskäl och mycket annat lägger hinder i vägen. Vad vi kan göra är att uttala bestämda varningar inför den utveckling som här kan skönjas. Centerpartiet och folkpartiet har dock på en punkt påyrkat uppskrivning av det föreslagna beloppet. Det gäller anslaget till förstärkt vägunderhåll. Vi konstaterar att nybyggnadsanslagen inte ändras och vi kan med den inriktning som anslagsgivningen har också konstatera, att effekten av detta även drabbar länsvägar, både genomgående och mindre sådana. Det kan man hjälpa upp genom att öka anslaget till förstärkt vägunderhåll. Detta anslag användes i allmänhet till förstärkning av dessa vägtyper. Regeringen har som sagt föreslagit oförändrade anslag för byggandet, men på denna punkt har den föreslagit ett lägre belopp än vad som gäller för innevarande arbetsår. Vägverket har starkt motiverat sitt äskande på en höjning av beloppet upp till 102,9 miljoner kronor. Under innevarande år utgår under denna rubrik 73 miljoner kronor. Regeringen och statsutskottets majoritet föreslår nu 68,3 miljoner kronor. Det prutas alltså cirka 5 miljoner på anslaget för detta år. Vi yrkar emellertid på att anslaget höjs med 25 miljoner kronor utöver regeringens förslag, vilket innebär att anslaget skulle uppgå till 93,3 miljoner kronor. Detta rimliga och starkt motiverade förslag har emellertid avstyrkts av utskottsmajoriteten, som i detta fall består av regeringspartiets och högerns representanter. Jag yrkar på denna punkt bifall till reservationen 1 a.

Herr talman!

Det har många gånger sagts och kan gärna upprepas att det är svårt att spå — särskilt om framtiden.

Sverige kommer alltjämt att befinna sig långt borta i periferin med ty åtföljande långa transportvägar till de stora avsättningsplatserna ute på kontinenten. Långa transportvägar innebär olägenheter av två mycket besvärande slag. Den ena olägenheten är de dryga fraktkostnaderna och den andra som under vissa förhållanden kan vara lika besvärlig är den tidsutdräkt vid leveranser, vilka ofta behöver vara snabba, som den långa vägen i och för sig orsakar. Skall Sverige i denna framtidssituation kunna hävda sig med kraft på marknaderna gäller det att se till att avståndsfaktorn övervinns, ty lyckas vi inte härvidlag är det mycket lätt att nedsjunka till en andra klassens nation. Jag vill inte påstå att Sverige skulle bli avfolkat, men i varje fall inte ett land som är riktigt på bettet i den internationella konkurrensen. Det är för att i någon mån övervinna denna avståndsfaktor som vi till en början måste gripa oss an med det mycket näraliggande problemet att få till stånd den första fasta förbindelsen över Öresund. Men när det är klart kan vi inte nöja oss därmed. Vi måste gå vidare. Vårt land med dess spridda bebyggelse och stora avstånd har behov av en sammanknytning de svenska bygderna emellan och med kontinenten. Vi har säkerligen behov av flera men i första hand av en motorväg av internationell klass. Det har vi vetat mycket länge. Vägplanen förutser att vi redan 1975 skall ha 180 mil motorvägar här i landet, men därav har hittills blivit mycket litet. Man har byggt en liten motorvägstump här och där — och det är vi tacksamma för — men totalt sett har det inte blivit mer än knappt 30 mil av de 180 som planerats. Jag skall inte ta till några överord, och jag skall inte klandra vägverket för detta. Det har inte varit lätt för vägverket att göra så mycket mer med de anslag som vi här i riksdagen har ställt till verkets förfogande. De anslagen har under de senaste åren varit av oförändrad storleksordning när det gäller vägbyggandet. Oförändrade anslag vid sjunkande penningvärde och betydligt stigande kostnader och arbetslöner kan naturligtvis i viss mån kompenseras av ökad rationalisering, och jag vill inte förneka att så i viss mån har skett. Men reellt blir det ändå mindre pengar med oförändrade anslag, när kostnaderna stiger. Anslagen har räckt till för en viss upprustning av vägnätet, och vi har därvidlag en del att glädja oss åt. Låt oss i rättvisans namn erkänna det. Men anslagen har inte räckt till och kommer inte heller i fortsättningen att räcka till för byggande av några motorvägar. Jag har nyss hört herr Strandberg i första kammaren utveckla dessa synpunkter. Han sade att om man räknar med nuvarande trafik och nuvarande takt i ombyggnaden av våra vägar, så skulle det med vägverkets egna siffror ta 16 år att bygga om de vägar i riksnätet som behöver byggas om. Och det skulle ta över 30 år att bygga om de genomgående länsvägar som nu behöver ombyggas. Allt detta gäller med utgångspunkt från den nuvarande trafiken. Hur lång tid det skulle ta med en ständigt växande trafik kan man möjligen göra sig en fantasibild av. För att komma till rätta med dessa svårigheter tror jag att vi måste börja angripa problemen på ett nytt sätt. I 1963 års beslut om trafikpolitiken var vi inne på att verkens drift borde vara ekonomisk. Vi behandlar ju också statens järnvägar som ett affärsverk. SJ skall redovisa inkomster och utgifter och drivas med vinst. Varför skulle man inte kunna betrakta också vägverket som ett affärsdrivande verk? Om vi begär av vägverket att det skall göra betydligt större prestationer än verket gör nu, så måste vi rimligtvis också tillföra verket betydligt mer pengar än vi gör i dag. Man kan knappast skaffa mera pengar genom en generell höjning av fordonsoch drivmedelsbeskattningen. Jag tror inte att medborgarna orkar med så mycket mer i det fallet. När vi här i landet under 1800-talets sista decennier och i början på 1900 talet byggde ut vårt järnvägsnät, så skedde det i mycket stor utsträckning med medel som lånades upp på den internationella kapitalmarknaden. Och när vi bygger bostadshus här i landet är det ingen människa som förutsätter att vi skall betala dem kontant. Vi lånar pengar för att bygga dem. När industrin och näringslivet i övrigt bygger fabriker och andra anläggningar är det heller ingen som tror att de skall betalas kontant. Man lånar för att producera dessa långsiktiga nyttigheter. Ingen kommer på den egendomliga tanken att allt detta skall betalas just det år som investeringen görs med då tillgängliga medel, utan man säger sig att avkastningen av fabriken eller bostadshuset som nu uppförts kommer att bli sådan att den gott och väl täcker både räntor och amorteringar. Det är alltså en god affär att göra investeringen nu och inte vänta tills man har pengarna i handen. Men varför skulle man då vara hänvisad till att inte göra några andra investeringar på vägväsendets område än sådana, som kontant kan betalas med till förfogande stående skattemedel? Detta resonemang skulle man möjligen kunna föra om man trodde att investeringar i vägväsendet icke medförde en konkret kapitalavkastning, som vore tillräcklig för förräntning och amorte ring på samma sätt som investeringar i bostadshus eller i fabriker. Men så är naturligtvis inte alls förhållandet. Det förefaller rent skenbart vara så, eftersom man inte direkt kan se att vägväsendet tillförs några inkomster, någon synlig avkastning.

Med dessa ord, herr talman, har jag velat motivera yrkandet i vår reservation 1 b att vägbyggnader åtminstone delvis skulle kunna finansieras med för ändamålet upplånade medel. Jag vet att jag omedelbart får möta invändningen, att man ändå måste komma ihåg frågan om den samhällsekonomiska balansen. Man måste räkna med vilka reala resurser i fråga om arbetskraft, maskiner och annat som kan stå till förfogande. Den invändningen, herr talman, kan vara helt berättigad i tider med full sysselsättning. Då kan ett alltför forcerat vägbyggande måhända på ett äventyrligt sätt öka efterfrågan på arbetskraft. Men invändningen har ett oerhört mycket mindre värde i dag, när vi tyvärr befinner oss i ett alldeles motsatt läge som karakteriseras av överskott på arbetskraft och av svår arbetslöshet. Det andra yrkandet i vår reservation går ut på att man skulle tillföra vägbyggandet ytterligare medel genom att ta upp avgifter för begagnande av vissa vägar och storbroar. Om man i vårt land hade en lång genomgående motorväg i hög standard skulle man naturligtvis finna att en sådan medförde högst betydande fördelar för alla trafikantgrupper, så betydande att man skulle vara beredd att betala extra för att begagna den. Färden på denna genom gående motorväg skulle i alla fall bli betydligt billigare på grund av minskad tidsutdräkt, minskad bensinförbrukning o.s.v. än om man använder de andra vägar som finns, även om man får betala en måttlig vägavgift. Varför, frågar jag, skulle inte den som vill utnyttja en väg av en helt annan karaktär än den vanliga hjälpa till med att betala vad denna extrakvalitet har kostat att åstadkomma? Jag är helt övertygad om, herr talman, att alla trafikantkategorier om de ställs i valet mellan att inte få någon motorväg alls eller att få en motorväg, som är belagd med måttliga avgifter, föredrar det sista alternativet. Detta är det val vi står inför. Med den utveckling av vägbyggandet och vägunderhållet som pågår får vi aldrig några riktiga motorvägar. Vi kan få en stump här och där, men några genomgående stora motorvägar kommer pengarna inte att räcka till för. Vi är alltså på det klara med att vi i detta långsträckta land med dessa besvärliga trafikförhållanden och denna perifera belägenhet helt skall avsvära oss möjligheten att ha vägar motsvarande dem som finns på kontinenten. Jag hade, herr talman, tillfälle att tillsammans med några kamrater här i kammaren och andra i höstas besöka IRI-företagen i Italien. Ett av de första vi kom till var ett halvstatligt företag som byggde de stora autostradorna. Man sade, när man tog emot oss, att för 20 år sedan funderade man över behovet av motorvägar i Italien, men man kom fram till att det aldrig skulle vara möjligt att anlägga dessa motorvägar med de inkomster som stod till förfogande utan att människorna fick vara beredda att betala vad motorvägarna kostade extra. Därför beslöt man att följa linjen att låna pengar och bygga motorvägar samt ta upp avgifter. Det systemet är nu utbyggt i Italiens fulla längd — man har 300 mil förstklassiga motorvägar. Jag medger att förhållandena i Italien skiljer sig från förhållandena här i Sverige. Men om vi skådar in i framtiden tror jag vi måste säga oss, att vi skulle göra mycket klokt i att följa det italienska föredömet. Ärade kammarledamöter! Lägg märke till modestin i det yrkande som vi reservanter har velat framställa. Vi har inte begärt en omedelbar övergång till vare sig låneeller avgiftsfinansiering. Vi har nöjt oss med att hemställa att redan befintliga utredningar som just sysslar med hithörande ting — med finansiering av vägbyggande o. d. — skall ta upp dessa spörsmål till förutsättningslös prövning eller att, om departementet inte anser det lämpligt att dessa utredningar sysslar med spörsmålet, en särskild utredning tillsätts. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 b. Låt mig också säga några ord om motionsparet I:238 och II: 306, som går ut på att det skall byggas en »tvärsöverväg» Mora—Malung—Torsby—Kongsvinger—Oslo. Jag är naturligtvis mycket intresserad av att en sådan väg kommer till stånd. Att mitt namn inte förekommer på reservationen c — en blank reservation — beror på att vi ju i detta land har den ordningen att planeringen av vägprojekt äger rum länsvis i samarbete med vägoch vattenbyggnadsstyrelsen och att riksdagen aldrig uttalar sig för att viss prioritet skall ges åt någon särskild vägsträcka. Den i motionsparet föreslagna vägen är en internordisk väg och intresserar alltså i hög grad Nordiska rådet, men Nordiska rådet har tyvärr inga pengar till förfogande. I en framtid kommer måhända medel att ställas till förfogande för internordiska vägar, så att olika projekt kan prioriteras. För närvarande finns emellertid inte möjlighet att fatta beslut i samarbete mellan länderna, oavsett de länsvis fastställda vägplanerna, om att bygga internordiska vägar. För dem som är intresserade av saken vill jag nämna att Nordiska rådets trafikutskott i sommar kommer att — som vi alltid brukar göra — befara de aktuella vägsträckorna och därvid studera gränsövergångarna och möjligheterna att skapa internordiska vägar i gränszonen mellan Värmland och Dalarna å ena sidan och de norska bygderna å andra sidan. Då kommer detta vägprojekt att bli föremål för mycket stort intresse.

Herr talman! Vid behandlingen av utgifterna på driftbudgeten för budgetåret 1968/69 inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde har statsutskottets fjärde avdelning haft att ta ställning till ett stort antal motioner. I förhållandevis få av dessa har ställts yrkanden om höjning av de av Kungl. Maj:t föreslagna anslagsbeloppen. Under punkt 8 i utskottets utlåtande nr 6 har vi behandlat några av de motioner vari yrkats på höjning av bla. vägunderhållsanslagen. Låt mig redan nu fastslå att det inte förekommit några yrkanden om höjningar av anslagen till den ordinarie vägbyggnadsverksamheten. Innan jag berör reservationerna vill jag, herr talman, endast göra några korta kommentarer till vägbudgeten för nästa budgetår. Statens vägverk får inte de av styrelsen begärda anslagshöjningarna. I ett pressat budgetläge råkar väl alla anslagsyrkande myndigheter ut för samma behandling. Det betyder att uppgjorda planer tyvärr måste uppskjutas. Jag är fullt medveten om att det kan medföra bekymmer. Men framtiden behöver väl inte te sig alltför mörk om vi betraktar statsmakternas satsning under de gångna åren.

I genomsnitt blir det över en miljard per år. 1967 nådde vi den högsta siffran. Då anslogs ett belopp av inte mindre än 1137 miljoner kronor. Inom vägverket har anslagen visserligen legat stilla, men genom beredskapsmedlen har vi ändå fått ökade anslag till den totala vägbyggnadsverksamheten. Tar man dessutom med i beräkningen att vissa belopp, cirka 85 miljoner kronor, enligt de uppgifter jag fått, har gått till vägbyggnader från högertrafikkommissionens anslag under åren 1966—1967, har väl även det medfört vissa standardhöjningar för vägbyggandet. Jag vet också att beredskapsarbetena nu planläggs så av arbetsmarknadsstyrelsen och vägverket att de i största möjliga utsträckning ingår i uppgjorda vägplaner. Allt detta tillsammans gör att man kan se framåt med en viss tillförsikt. Men jag har en bestämd uppfattning att nybyggnadsanslagen i fortsättningen, med de nästan omättliga behoven på detta viktiga samhällsområde, inte kan ligga stilla i längden. Godtar vi i dag regeringens bedömning ur samhällsoch budgetekonomiska synpunkter kan nog läget bli ett annat kommande budgetår. I reservationen 1 a, som är fogad till utskottets utlåtande vid punkten 8, yrkar mittenpartiernas representanter inom utskottet på en höjning av underhållsanslaget med 25 miljoner kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag. Kungl. Maj:t har redan föreslagit en anslagsuppräkning med 24,2 miljoner kronor. Vi i utskottsmajoriteten finner av olika skäl, bl.a. den av Kungl. Maj:t föreslagna höjningen, att reservanternas yrkande bör lämnas utan beaktande. En annan anledning är att till förstärkt vägunderhåll, vartill reservanterna vill använda de 25 miljonerna, har anslagits 50,8 och 55,2 miljoner kronor av beredskapsmedel för åren 1966 respektive 1967. Jag tror att det inte blir mindre under innevarande budgetår. I reservationen 1 b tar högerledamöterna inom utskottet upp den gamla frågan om avgiftsoch lånefinansiering. Denna fråga var uppe vid 1963 års riksdag efter en kommittéutredning, som regeringen då redovisade. Senast behandlades frågan vid förra årets riksdag, då en motion i ärendet avslogs.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
Herr talman! Det är glädjande att konstatera att herr Johansson i Norrköping i år verkligen gör det uttalandet på utskottsmajoritetens vägnar att vägbyggnadsanslagen i fortsättningen inte får ligga stilla. Jag har redan i fjol efterlyst just ett sådant uttalande, att detta är ett orimligt, totalt ohållbart förhållande som naturligtvis inte kan få fortgå. Beträffande beredskapsarbetenas del av vägbyggnadsverksamheten vill jag gärna understryka betydelsen av att vägbyggen i större utsträckning utnyttjas som ett inslag i arbetsmarknadspolitiken. Man har väl numera också funnit att så kan ske. Jag påminner om att vi för någon tid sedan här i riksdagen diskuterade frågan om att avsätta mera pengar för just detta ändamål. Det är att hoppas att ett ökat vägbyg gande skall möjliggöras efter den linjen. Vi skall emellertid komma ihåg att det för hela vår vägpolitik måste finnas en fast grund, och den får inte ligga för lågt. Man kan inte basera själva principerna på huruvida man får så eller så många tiotal eller hundratal miljoner kronor i beredskapsmedel. Det leder till en alltför stor ryckighet i vägbyggandet, som kommer att innebära mycket stora svårigheter när det gäller att handha denna verksamhet.

Herr talman! Jag uppfattade inte riktigt de konstruktiva idéer som herr Johansson i Norrköping lät lysa fram. Hur tänker sig herr Johansson framtiden? Såvitt jag förstår är han nöjd med att vi pysslar vidare i ungefär samma takt som nu. Det innebär att vi för Sveriges del avsvär oss möjligheten att över huvud taget drömma om interkontinentala motorvägar av den typ som man har i våra konkurrentländer ute i Europa. Vill vi inte tänka nytt i detta avseende, står vi och stampar där vi befinner oss och kommer inte längre. Det vore mycket intressant om herr Johansson ville komma tillbaka och säga: Jag delar herr Cassels uppfattning att vi behöver sådana vägar, men jag vill åstadkomma dem med andra metoder än genom låneoch avgiftsfinansiering. Då finge jag veta vilka metoder han avser, och så finge vi diskutera dem. Man kan inte bara säga att saken är avgjord av 1960 års vägutredning och att det inte kan bli mera nu. Tiden ramlar vidare, och vi måste försöka följa med. Vi får inte vara hur konservativa som helst, herr Johansson!
Herr talman!

Man glömmer bort den omständigheten att vi ändå anslagsmässigt sett hade det högsta vägbyggandet år 1967. Då låg de ordinarie väganslagen stilla. för vägverkets del, men genom beredskapsmedlen nådde vi i alla fall en hög nivå. Jag är fullt medveten om att vägverkets framtidsplaner gör att anslagen inte kan behållas helt oförändrade utan måste justeras uppåt. Sedan skulle jag vilja säga till herr andre vice talmannen Cassel att den som är intresserad av vägbyggnadsverksamheten naturligtvis inte kan vara nöjd så länge vi inte har genomfört de ombyggnader som står på programmet o.s.v. Men det är ju ändå så att man inte kan få allting på en gång i vårt samhälle, utan vi måste göra upp en turordning beträffande samtliga ting som är angelägna för oss alla. Jag tror inte att man kan lösa alla problem på detta område med att införa avgifter eller genom lånefinansiering. Det finns andra samhällsaspekter på frågan också, vilka måste tagas i beaktande; det var dem vi diskuterade tidigare. Beträffande dessa har utskottsmajoriteten inte ändrat mening.